Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig om mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter regeringen har dröjt två valperioder med att komma fram med ett förslag som i princip var färdigberett. Raimo Pärssinen har också frågat mig om mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter kommunikationsministrarna har låtit näringsministrarna och finansministern hindra dem från att framlägga förslag om redovisningscentraler i taxibranschen. Slutligen har Raimo Pärssinen frågat mig om mot bakgrund av vilka fakta och argument taxameterundantaget kvarstår. Raimo Pärssinen skriver "två valperioder". Det är betydligt längre än så. Frågan om redovisningscentraler har utretts i olika omgångar sedan mitten av 90-talet men har inte lett till någon proposition. Jag vill inte recensera tidigare socialdemokratiska regeringar som utredde frågan 1997, 1999 och 2004, men jag kan konstatera att det nu ligger ett förslag på riksdagens bord om redovisningscentraler. Det förslag som beskrivs som "i princip . färdigberett" fick i själva verket sådan remisskritik att man inte kunde gå vidare med det. Allt arbete har därför fått göras om. Som interpellanten är medveten om fattar regeringen kollektiva beslut. Alla statsråd står bakom och stöder de ärenden som beslutas av regeringen, så även tidigare och nuvarande hantering av frågor som rör intäktsredovisning. Transportstyrelsen har i dag en möjlighet att medge dispens för taxametrar om det finns synnerliga skäl för det. Alternativet vore i dagsläget att, som jag har förstått att Socialdemokraterna förespråkar, helt slopa dispensmöjligheten, vilket skulle innebära att verksamheter som exempelvis sjuktransporter, skolskjutsar med mera skulle behöva ha taxameter. Detta skulle vidare leda till ökade kostnader men utan att lösa något problem. Möjligheten till dispens bör kvarstå tills vidare och kommer att behöva analyseras vidare.

Herr talman! Som alla vet är detta en långkörare i Sveriges riksdag. Det handlar om illojal konkurrens som slår ut seriösa taxiföretag. Det handlar om skyhöga priser som de oseriösa tar ut från besökare här i Stockholm, från turister och från affärsresenärer, som tvingas betala flera tusen kronor mer, där de seriösa tar ett par hundra kronor. Stora resecentrum vittnar om att de är oseriösa och att det förekommer hot. Till och med den brittiska tv-kanalen BBC varnar Stockholmsresenärer för att ta fel taxi. Detta skadar jobben och skadar Sveriges rykte internationellt. Riksmötet 2005/06 satt Elmsäter-Svärd i riksdagen och röstade emot kravet på obligatoriska redovisningscentraler. Det kom en lagrådsremiss 2006. Den var färdig då, men den borgerliga regeringen rev sönder den och kastade den i papperskorgen. Det har varit två tillkännagivanden, och vi har haft ett flertal interpellationsdebatter om detta. Skatteverket har gjort en hemställan till regeringen om att införa obligatoriska redovisningscentraler. Taxiförbundet har gjort ett ihärdigt arbete för att få till stånd en ordning med redovisningscentraler, likaså Transportarbetareförbundet. Skattefusket - som skulle kunna stoppas med obligatoriska redovisningscentraler - har kostat samhället oerhörda summor, ca 2 miljarder kronor per år, och då kan vi räkna alla år sedan 2006. Nu finns det ett förslag från regeringen. Men Elmsäter-Svärd blir starkt kritiserad av taxibranschen för att hon väljer att tillåta undantag från kravet på taxameter. Och hon blir kritiserad med all rätt. Tre gånger i den förra interpellationsdebatten, herr talman, sade statsrådet att fusk ska beivras. Statsrådet går emot Finansdepartementets promemoria. Hon lyssnar inte på Skatteverket. Hon avvisar Taxiförbundets krav. Hon struntar i transportarbetarnas önskemål. Då måste man fråga: Vem lyssnar hon då på? Statsrådet Elmsäter-Svärd skriver i svaret att om hon skulle göra som vi socialdemokrater vill, starkt uppbackade av Transportstyrelsen, Taxiförbundet, Transportarbetareförbundet och Skatteverket skulle det "innebära att verksamheter som exempelvis sjuktransporter, skolskjutsar med mera skulle behöva ha taxameter. Detta skulle vidare leda till ökade kostnader men utan att lösa något problem." Ändå vet vi att utredaren i sin promemoria skrev att en viktig komponent för konkurrens på lika villkor är att ta bort möjligheten till taxameterdispens. Samma slutsats har Skatteverket, som skriver: "Att utan tungt vägande skäl undanta cirka 17 procent av branschen . från denna kontrollmöjlighet är inte i linje med den ansats som den föreslagna regleringen innebär." Åter till frågan: Vem lyssnar statsrådet Elmsäter-Svärd på? Kan det vara så som Taxiförbundet pekar på, att det kan vara på en nykomling på taximarknaden, ett företag som heter Uber? Det är ett limousine och teknikföretag som har fått taxameterdispens och håller 30 procent lägre pris. De har fått dispens eftersom de enligt egen utsago inte är något taxibolag. Man kallar de övriga taxibolagen traditionella, vilket rimligtvis betyder att Uber är ett otraditionellt taxiföretag. Ubers vd säger i Svenska Dagbladet att de har "en väldigt positiv dialog med näringsdepartementet". Min fråga är: Varför skulle Ubers åsikter vara viktigare än Svenska Taxiförbundets?
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå in i diskussionen, men jag har två små tillrättalägganden. SKL, som köper upp färdtjänst och sjuktransporter, har inget problem med obligatoriskt taxameterkrav. SKL:s ordförande var på utskottet så sent som i dag och berättade om deras uppfattning. De kräver däremot att man ska ha en övergångstid, så att de slipper riva upp de nuvarande avtalen. Det hade varit enkelt för statsrådet att tillmötesgå SKL:s krav. Nu gör ni något helt annat än vad SKL och de som upphandlar sjuktransporter vill. Sedan har jag en enkel fråga till ministern. Hon ondgjorde sig över hur lång tid det hade tagit för andra regeringar att ta fram förslag om obligatoriska redovisningscentraler. Hon kanske skulle ha nämnt att det första regeringen gjorde var att riva det färdiga förslag som fanns, och sedan började en åtta år lång utredningsprocess, och två år efter det har man en lag som träder i kraft. Men vi kan lämna det därhän och ändå vara glada över att det finns ett förslag om redovisningscentraler. Men vad blir redovisningscentralerna värda om man inte behöver ha taxameter? Då finns det ju ingenting att tömma! Själva grunden för att ha obligatoriska redovisningscentraler är ju att det finns taxametrar man kan tömma in i redovisningscentralen. Om det är så oöverstigliga problem med att ha krav på taxameter i taxibilar - vilket de flesta inte ser - vill jag fråga ministern: Hur kommer det sig att Transportstyrelsen entydigt har tagit ställning för taxameterkrav, att Taxiförbundet entydigt har tagit ställning för taxameterkrav och att Skatteverket, som liksom är hela grunden för lagstiftningen, entydigt har tagit ställning för taxameterkrav? Och Finansdepartementet har tidigare gjort samma bedömning. Hur kommer det sig att regeringen i strid med alla dessa väljer att lägga fram ett förslag om redovisningscentraler utan krav på taxameter? Det skulle jag bra gärna vilja veta.
Herr talman! Det är oerhört viktigt när det gäller taxibranschen, inte minst för den som använder sig av taxi, att man kan känna sig trygg i att veta att man inte ska bli lurad på priset när man åker taxi. Man måste också kunna känna en form av trygghet i att den som kör hittar dit man ska. Det tredje är att företaget som man åker med ska vara sjyst och göra rätt för sig. Det är tre enkla och ganska rimliga krav som man kan ha på en sjyst verksamhet. Därför har regeringen kommit med ett antal förslag beträffande hur man ska komma åt en del av att inte bli lurad på priset, och Transportstyrelsen har tittat på att den som kör faktiskt ska hitta dit man ska ha. I den del som handlar om att förvissa sig om att företaget är sjyst har bland annat redovisningscentraler varit ett starkt efterlängtat verktyg. Där ser jag inte att det finns några motsättningar, för nu finns det faktiskt redovisningscentral, utan frågan blir: Ska man ha dispens eller inte? Redan i dag säger man att det ska finnas synnerliga skäl. Det kan vara rimligt att ha den formuleringen. Man kan se på totalen. Det rör sig om någonstans mellan 15 000-16 000 olika tillstånd. Det är ungefär 1 500 som har fått dispens. 1 400 av dem - nästan 90 procent - är de samhällsbetalda transporterna, det vill säga sjuktransporter, ambulans och sådant. Då har vi sagt: Det är bättre att ta delen med redovisningscentralerna och få i gång den. Där gäller dessutom att ikraftträdandet är den 1 januari 2016. Under tiden kan vi se över om vi måste definiera viss sorts trafik som inte längre ska räknas som taxitrafik fast den lyder under samma lagstiftning. Då har vi en rimlig tid att se över detta. Låt oss inte göra detta till en fånig diskussion! I grunden har vi allihop varit för att ha redovisningscentraler, och nu finns det ett sådant förslag på bordet. Sedan får vi hantera den del som gäller de samhällsbetalda transporterna, huruvida de ska ha taxameter eller inte eller klassas som något annat. Men det är en liten del. Det kan knappast vara där som det stora problemet ligger.

Herr talman! Jag kan inte förstå varför det ska vara så svårt att få ordning och reda i en bransch som har varit så utsatt och varför det är sådant motstånd varenda gång frågan är uppe. Om man nu har dispens skulle den gälla ungefär 10 procent. Hur kan det för en så stor andel finnas synnerliga skäl? Det frågar Taxiförbundet. De frågar vidare: Innebär inte det förslag som Elmsäter-Svärd lägger att de som väljer att fuska kan fortsätta med det? På vilket sätt ser hon att marknaden kan gå mot en konkurrens på lika villkor om möjligheterna till dispens behålls? Det är något jag inte förstår i resonemanget, herr talman. Statsrådet säger: Låt oss inte göra detta till en fånig diskussion! Vi har tunga aktörer som berörs av frågan som säger att detta är allvarligt och att de vill ha ordning och reda. Men när de säger det från Taxiförbundet, Transportarbetareförbundet, Transportstyrelsen och Skatteverket kallar statsrådet det en fånig diskussion! Hon säger att den lagrådsremiss som fanns framme 2006 var illa beredd och fick så mycket remisskritik. Har inte detta fått mycket remisskritik? Varför hamnar man i en sådan situation med ett sådant massivt tryck mot Elmsäter-Svärd i denna fråga? Äntligen skulle vi kunna få en lösning så att vi får ordning och reda. Men ändå vill hon inte gå fullt ut utan säger nej och tillåter dessa undantag. För mig är detta inte en fånig diskussion, och det är ingen fånig fråga. Det är en följetong som har funnits i riksdagens kammare ända sedan den borgerliga regeringen rev sönder ett förslag till obligatoriska redovisningscentraler på hösten 2006. Jag har haft otaliga debatter med Anders Borg om detta. Jag har haft debatter med Åsa Torstensson och med Annie Lööf, och nu har jag det med Catharina Elmsäter-Svärd. Det är samma fråga. Ändå väljer hon och regeringen att inte gå fullt ut och möts av massiv kritik från seriösa taxiägare och från Skatteverket när vi vet att det har varit ett sådant stort skatteundandragande genom åren. Nu säger Catharina Elmsäter-Svärd: Låt oss inte göra detta till en fånig fråga, utan vi får se hur det går. Är inte det ofattbart? Var ligger hindret? Sedan kommer misstankarna när man från ett nytt bolag, som i varje fall inte är traditionellt, säger att man har haft fina, djupa och goda diskussioner med Näringsdepartementet om detta. Varför ska det kunna bli så? Såvitt jag förstår har vi fortfarande en chans att ändra på detta här i kammaren. Återigen vill jag fråga: Mot vilken bakgrund och mot vilka fakta och sakargument kvarstår taxameterundantaget? Det är inte en fånig fråga. Det är en viktig fråga. Vi har arbetat länge med den. Vi vill ha ordning och reda, och vi vill att de seriösa taxiägarna och taxiförarna ska kunna ha ett gott liv. Vi vill att Sveriges rykte när det gäller taxi ska återställas och bli gott. Vi vill ha en bra arbetsmarknad. Den marknad som vi har i dag skadar jobben och vårt rykte. Jag förstår faktiskt inte statsrådets motvilja att ändra på detta.
Herr talman! Jag vill först vara tydlig med att jag menar att alla taxiföretag som klarar de två huvudkraven som vi har på dem, nämligen att inte lura sina kunder och att kunna redovisa sina intäkter vecko eller månadsvis till Skatteverket, bör kunna driva taxiverksamhet. Det är inte den tekniska lösningen med en taxameter som är det viktiga för mig utan att vi kan säkra skatteuppbörd och att människor inte luras. Men jag undrar lite grann över detta med rimlig tid, som statsrådet säger. För åtta år sedan rev dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson ett färdigutrett förslag, en lagrådsremiss, som låg på hennes bord. Sedan har det gått åtta år. Under denna tid har regeringen först motverkat redovisningscentraler. Sedan har regeringen efter mycket motstånd och så vidare ändrat sig igen. Det var inte så att regeringen rev förslaget för att man var för redovisningscentraler men inte gillade förslaget. Man var emot redovisningscentraler precis på samma sätt som man var emot kravet på att taxichaufförer skulle hitta. Ni stod här i kammaren och hånade mig när vi stod upp för att det skulle vara krav på att taxichaufförerna skulle ha lokalkännedom. Men tio år efter detta - 2016 - då ska ett förslag träda i kraft. Ministern står här och säger: Vi måste ha rimlig tid på oss för att klara sjuktransporterna. Men snälla statsrådet Elmsäter-Svärd, ska inte en rudimentärt begåvad regering klara att lösa problemen med kraven på sjuktransporter under tio års regeringsinnehav? Snacka om att ha en löjlig debatt!
Herr talman! Låt mig påminna Anders Ygeman om det som jag sade inledningsvis om den första utredningen som kom 1994. Fram till 2006 hade ni haft tolv år på er. Låt oss därför lämna denna sifferexercis när det gäller år. Nu har vi redovisningscentraler på plats, vilket uppenbarligen båda våra partier tycker är alldeles utmärkt. Jag har talat med hela taxibranschen, inte bara med Uber. Vi är många som har haft fina samtal på Näringsdepartementet. Det som jag då har reflekterat över är att taxitrafik innefattar så vitt skilda trafikslag. Jag har tidigare nämnt ambulanser och transporter till exempel med historiska fordon. Det kan vara bröllopskorteger och limousinetransporter. Regeringen är inte övertygad om att det är lämpligt att fullt ut upphäva möjligheten till taxameterdispens utan vill faktiskt pröva den frågan lite till. Det kan finnas skäl att exempelvis klassificera limousinetransporter som någonting annat än taxitrafik om det är till exempel beställningstrafik som över huvud taget inte ska omfattas av krav på taxameter. Detta är någonting som man skulle kunna få ta under vidare beaktande.

Herr talman! Tycker inte statsrådet Elmsäter-Svärd att Taxiförbundet ställer relevanta frågor? Man har ställt ett antal frågor, och man är inte alls glad över svaren. Vilka förändringar förväntar sig statsrådet på taximarknaden till följd av en lag enligt vilken redovisningscentraler införs men möjligheten till taxameterdispens behålls? Är det nu som vi har gjort ett alexanderhugg? Är det detta som statsrådet säger när alla tunga instanser säger att det inte räcker? Hon talar om andra transporter och så vidare när alla är så övertygade om att vi nu äntligen kan sätta stopp för de oseriösa förare som lurar turister och som har som sin affärsidé att lura en turist om dagen. När jag vid ett tillfälle åkte taxi pekade taxichauffören på en bil där det stod 9 090 kronor. Att Sverige ska vara fläckat av att vi har en helt oreglerad marknad där folk blir lurade och att vi har en regering som inte lyssnar på branschen, vare sig på företagarna eller på dem som arbetar i företagen, som inte lyssnar på Skatteverket och som inte lyssnar på Transportstyrelsen är lite obegripligt för mig. När det gäller detta med sifferexercis var det faktiskt statsrådet själv som skrev om det i sitt svar. Jag tyckte inte heller att det var relevant och att det inte hörde hit. Nu kan vi lösa denna fråga. Men ändå upplever jag att detta starka motstånd finns kvar.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis tycker jag att det finns tre viktiga saker för den som ska åka taxi. Det första är att man inte ska bli lurad på priset. Där har regeringen nu lämnat ett förslag om krav på att man ska få en uppgift om jämförelsepris om priset överstiger 500 kronor. Det andra är att man ska kunna lita på att chaufförerna hittar. Det tredje gäller det som diskussionen också har handlat om i dag, nämligen att man ska kunna se att företaget är sjyst, för att vi ska få bort den osunda konkurrensen. Där har vi lagt till ett verktyg för polisen. När man gör kontroller och ser att taxametrar som finns i taxibilar inte är besiktade eller inte fungerar ska man kunna ta registreringsskyltarna. Det är också en viktig del i ett paket för att få en sjystare taxinäring. Det som vi har diskuterat här i dag om redovisningscentraler är bland annat Taxiförbundet mycket positivt till att de äntligen kommer. Kvar finns frågan om vi ska ha kvar särskilda skäl, eller synnerliga skäl, för att få en dispens. Det är en liten del, om vi räknar bort de samhällstransporter som finns, ambulanser eller annat. Därför säger jag: Låt oss se hur vi ska lösa den delen, så att vi får en ordning där alla på ett bra sätt ska kunna redovisa vad de har för intäkter. Lagstiftningen med krav på redovisningscentraler är tänkt att börja gälla från och med den 1 januari 2016. Det kan till och med vara så att vi är färdiga med denna översyn redan innan lagstiftningen träder i kraft. Det är väl i så fall om möjligt ännu bättre.